Herr talman! Jag är medveten om att den tanke jag framförde — nämligen att man, om man skall ta hänsyn till den lilla grupp av ungdomar som har mycket stora förmögenheter, borde höja myndighetsåldern — inte bara var ett skämt utan en tanke som har övervägts. Men jag drog för min del slutsatsen att man bör utforma myndighetsåldern så att man får minsta möjliga undantagsbestämmelser, som gäller minsta möjliga antal människor. Detta stämmer mycket väl överens, tror jag, med den ordvänd ning som använts i den motion som väckts från socialdemokratiskt håll. Herr Martinssons argument, att man inte har någon erfarenhet av verkningarna av förra årets beslut, träffar naturligtvis inte dem som redan förra året ansåg att man borde sänka myndighetsåldern till 18 år. Dessutom kan man ställa frågan: Vad menas i sammanhanget med att man skall avvakta erfarenheterna? Hur länge skall man vänta? Förväntar man sig att upptäcka några påtagliga skadeverkningar innan man vidtar en ny ändring? Jag är naturligtvis som alla andra anhängare av nordiskt samarbete, men jag har utomordentligt svårt att förstå, att man behöver ha en så kategorisk uppfattning som första lagutskottet, som uttalar, att det icke kan komma i fråga att man i detta läge skulle frångå den uppnådda enigheten. Herr Martinsson spädde dessutom på genom att säga, att det skulle väcka förstämning och misstro i de andra nordiska länderna. Det finns ju i alla de nordiska länderna en betydande opinion för en ytterligare sänkt myndighetsålder. Det kan väl inte vara något fel om i vissa fall ett land går före de övriga i en riktning som alla länder är inne på. Sådant har hänt tidigare. Herr Henningsson förvånade mig något genom att säga att han var för både en sänkning av rösträttsåldern och en sänkning av myndighetsåldern till 18 år. Han ville tydligen antyda att det inte skulle föreligga någon större skillnad mellan partierna. Men, herr Henningsson, det räcker inte med att vara för någonting; man måste göra någonting för det också. Ni har ju haft tid på er. Nu finns chansen att besluta om en sänkning av rösträttsåldern. Gör man det inte nu, skjuter man upp det ända till 1976.
Herr talman! Jag vet inte om herr Martinsson menade att det när det gäl ler rösträttsåldern var så angeläget att vi i Norden skulle ha precis samma bestämmelser så att det ena landet inte lämpligen kunde gå före det andra. Jag kan i så fall inte riktigt förstå det. Kanske vill herr Martinsson gå så långt att han anser att vi i Sverige inte heller får gå före när det gäller socialpolitiska framsteg, om det finns ekonomiska möjligheter till det. Enligt min mening gagnar man den nordiska saken bäst genom att se efter var en samordning verkligen är så viktig att man eventuellt vill ta risken av någon försening. I annat fall får man låta takten vara ojämn och samordna successivt efter bästa förmåga. Något annorlunda ligger det till beträffande myndighetsåldern. Därvidlag är skälen för parallellitet i de nordiska staterna starkare än när det gäller rösträttsåldern där de väl tills vidare är närmast obefintliga.

Man har tid på sig beträffande myndighetsålderns sänkning. Av den anledningen är det angeläget att i dag få beslut just om sänkning av rösträttsåldern, annars försenas genomförandet ytterligare tre år. Nya bestämmelser för ordinarie val blir eljest inte tillämpade förrän 1976. Däremot finns det inte samma skäl att i dag fatta beslut om sänkning av myndighetsåldern, utan därvidlag kan en samordning ske genom beslut senare vid lämplig tidpunkt. Det förhåller sig emellertid så, herr talman, att första lagutskottets motivering enligt min uppfattning är något hård. Jag skall inte diskutera den nu, men jag vill inte rösta för den motive ring som första lagutskottet har. Jag tycker att det finns goda skäl, som jag här har anfört, att inte i dag fatta beslut om någon sänkning av myndighetsåldern. Man kan få en samordning till stånd i alla fall. Av den anledningen yrkar jag bifall till reservationen i konstitutionsutskottets utlåtande, men vid votering om första lagutskottets utlåtande kommer jag med angiven motivering att lägga ner min röst.

Jag förstår inte riktigt herr Mariinssons inställning. Han har varit med i utredningen som har drivit fram vissa frågor — någon annan förklaring till hans inställning kan jag inte finna. Herr Martinsson säger att stora ärvda förmögenheter måste skyddas. Jag trodde nu inte att förmynderskapslagstiftningen är till för att skydda de stora arven utan att den skulle gälla oavsett ekonomiska förhållanden. De ekonomiska frågorna är visserligen viktiga, men de upptar i varje fall inte huvuddelen av överförmyndarnas arbete.

Det har blivit alltmer vanligt att överföra förmögenheterna på omyndiga. De förmögenheterna kan bindas ända tills ägaren uppnår 25 års ålder. Vår förmynderskapslagstiftning och de ansvariga myndigheterna accepterar att det görs undantag från regeln att omyndi gas förmögenhet skall stå under överförmyndarens tillsyn. Här fuskas det oerhört mycket, och utredare m.fl. borde av det skälet komma underfund med hur det ligger till på den punkten. — Jag hävdar alltså att erfarenheten är tillräcklig för att vi skall kunna ta ställning. Här har talats om att det behövs ett nordiskt samarbete. Jag uppfattar Norden som en enhet, där man kan lagstifta, driva opinionsbildning och införa reformer ungefär på samma sätt som i ett enskilt land. Om det nordiska samarbetet skulle bidra till att bromsa och fördröja reformverksamheten exempelvis inom socialpolitik och kulturpolitik, då vill jag inte stödja en sådan utveckling, herr talman. Jag tycker att man har dragit konsekvenserna alltför snävt i det här sammanhanget. Jag skulle vilja vädja till kammaren att beakta att dagens ungdom har rätt att utnyttja det rådande läget på samma sätt som vi hade när vi en gång kämpade för rösträtt och andra rättigheter. Därför finns det inga som helst sakliga skäl att avvika från den linjen, att 18-årsgränsen ännu så länge bör användas som en norm. Alla vet att ungdomarna gifter sig vid allt lägre åldrar eller i varje fall flyttar samman, och det inträffar att båda föräldrarna till ett barn är omyndiga. Det är alldeles orimligt att det skall förekomma förmynderskap både i andra och tredje led. Herr talman! Diskussionen har icke visat att sakläget på något sätt har förändrats, och därför hoppas jag att kammaren i det första fallet följer reservanterna och i det andra fallet motionärerna.

Herr talman! Jag betvivlar inte att herr Lundberg har mycket stora erfarenheter av förmynderskap och därtill hörande frågor. Men vad jag har velat säga är att erfarenheten av denna nya lagstiftning hittills inte är utsträckt ens över ett år. Till herr Romanus vill jag säga att erfarenheter kan man göra, om man finner att människor lider skada av en sådan här lagstiftning. Den som har haft gråtande föräldrar hos sig, när ungdomarna har blivit pålurade gamla bilar och liknande saker, kan i alla fall ha den meningen att man bör undersöka om det blir några skadeverkningar, innan man tar ställning till en ytterligare sänkning. Vidare sade herr Lundberg, att han inte trodde att förmynderskapslagstiftningen var till för de stora förmögenhetsägarna, och det är väl riktigt. Men de flesta av dessa ungdomar mellan 16 och 20 år har ingen förmögenhet. De har rätt att förfoga över sin arbetsinkomst. De har rätt att träffa avtal i en hel rad av ärenden, som berör deras dagliga behov, och då kommer de inte i kontakt med lagstiftningen. Lagstiftningens skydd sätter ju huvudsakligen in i fråga om den lilla grupp som har tillgångar som kan gå förlorade, om de själva förfogar över dem på ett vårdslöst sätt. Förmynderskapslagen har naturligtvis många brister, och jag delar helt herr Lundbergs uppfattning om gåvor som är undandragna överförmyndarens tillsyn. Men kommittén arbetar med en total översyn av förmynderskapslagen, så man kan väl hoppas att i varje fall de flesta olägenheterna rättas till när kommittéförslaget framläggs.

Herr talman! En demokrati förutsätter att alla medborgare skall ges möjligheter att vara med i samhällsarbetet och forma sin livsmiljö i skilda sammanhang. Huvudinstrumenten för denna medverkan och kontakt är de politiska partierna. Därför måste det vara en angelägen uppgift i ett demokratiskt samhälle att garantera partierna ekonomiska resurser, som tillsammans med medlemsavgifter och liknande möjliggör en fri och obunden verksamhet. Det var också dessa principer som var vägledande, då det statliga partistödet infördes 1965. Viktigt är också att ingen form av statlig kontroll finns för medlens användning i partiarbetet. Detta är även klart fastlagt i grunderna för partistödet. Genom den pågående organisatoriska förändringen på det kommunala planet med utveckling mot större enheter och försämrade möjligheter för kommuninvånarna att få kontakt genom de kommunala organen har de politiska partierna fått angelägna kontaktoch informationsuppgifter på detta viktiga område. Detta var också huvudmotivet vid riksdagens beslut förra året om det kommunala partistödet. I årets statsverksproposition föreslås att det statliga partistödet skall räknas upp från 60 000 till 70 000 kr. per mandat. Huvudskälet härför är Öövergången till enkammarriksdag och den minskning av antalet ledamöter till sammanlagt 3530 som då inträder. Tidigare gällde och gäller alltjämt att ett parti skall ha uppnått 2 procent av valmanskåren för att bidrag per mandat skall kunna utgå. Nu föreslås att kvalifikationsgrunderna skall bli desamma som grunderna för erhållande av mandat, d. v. s. 4 procent av valmanskåren i hela landet eller eventuellt 12 procent i enskild valkrets. Med den i propositionen föreslagna regeln uppkommer emellertid en kraftig tröskeleffekt för partier som når en andel av valmanskåren på omkring 4 procent, och det är ur demokratisk synpunkt stötande med regler som verkar på det sättet. De i valsystemet inbyggda spärreglerna på 4 respektive 12 procent är avsedda att motverka partisplittring i riksdagsrepresentationen, vilket skulle kunna vara till men för demokratins funktion. Jag skall vid detta tillfälle inte ta upp någon diskussion om den rätta avvägningen i det fallet. Det är dock en väsentlig skillnad på det och att inte ge mindre partier chansen att nå upp till denna = riksdagsrepresentation.

Samtliga partier som får 4 procent av rösterna skulle då få fyra bidragsrum i botten utöver de bidrag som utgår per mandat. Det kan inte vara rimligt att utestänga så stora grupper från bidrag som kan bli fallet vid en tillämpning av fyraprocentsregeln. Dessa grupper kan uppgå till kanske 160 000—170 000 människor, eftersom varje procent av valmanskåren i runt tal utgör 45 000 människor. Vi tror att det är en ur alla synpunkter riktig demokratisk väg att ge partisammanslutningar en chans att klara den tröskeleffekt, som föreligger för ernående av representation i riksdagen, genom denna form av stöd. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1, vilket innebär ett tillstyrkande till de av oss förordade reglerna.

Herr talman! Någon helhjärtad anhängare av statligt partistöd har jag aldrig varit, ännu mindre av ett kommunalt. Vid ett par tillfällen tidigare har det fallit på min lott att här i kammaren tala emot de statliga bidragen till partierna. Idealet borde väl vara att partier och rörelse som kämpar för idéer bärs upp av sina medlemmars frivilliga anslutning, arbetsinsatser och ekonomiska stöd. Många andra organisationer än de politiska partierna är helt hänvisade till denna utväg. Men en sådan situation får väl numera anses vara en utopi. Systemet med statligt och kommunalt partistöd har nog kommit för att stanna. Det statliga stödet höjs nu från 60 000 till 70 000 kr. per mandat och uppgår totalt till 24,5 miljoner kr. Jag har ännu inte sett någon uppgift om vad det kommunala partistödet i hela landet kommer att uppgå till; beloppens storlek per mandat varierar högst väsentligt från kommun till kommun. Ett föga tilltalande drag i partistödets konstruktion är att detta stöd växlar med den stundom något nyckfulla valvinden. Ett parti som går framåt i ett val kan inte bara — som exempelvis socialdemokraterna i andrakammarvalet 1968 — glädja sig åt mandatvinsterna utan även åt en icke föraktlig förstärkning av partikassan. Ett förlorande parti har att slicka såren efter valmotgången och får känna svedan av salt i såren när dessutom partikassan sinar. Oavsett om vi känner sympati eller ej för partistödet har vi från moderata samlingspartiet kritiserat dess nuvarande konstruktion. Vi tycker att en betydande del av utgifterna för partiernas verksamhet kan betraktas som grundkostnader helt oberoende av partiernas storlek, exempelvis kostnader för valkampanjerna, kurser, konferenser, möten, affischer etc. Partierna måste få arbeta under något så när lika villkor utan att det största partiet skall gynnas oproportionerligt starkt, vilket blir till nackdel för övriga partier med mindre ekonomiska resurser. Vi har därför förordat att 25 procent av det totala beloppet på 24,5 miljoner kr. — d.v.s. ca 6 miljoner kr. — skall fördelas lika mellan de i riksdagen representerade partierna ocn återstoden mellan samma partier efter antalet mandat i riksdagen. Detta är vad moderata samlingspartiets ledamöter föreslagit i reservationen 2. Denna linje är densamma som konstitutionsutskottets borgerliga hälft — tio ledamöter — hade för ett par månader sedan då riksdagen beslutade om det kommunala partistödet.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har erinrat om de grundläggande principer som antogs vid partistödets införande 1965. Han glömde emellertid att redovisa att det då även sades att dessa grunder borde omprövas när systemet varit under tillämpning några år. Nu har partistödet funnits under några år, och självklart finns då anled ning att studera konsekvenserna av de regler som tillämpats. Redan i mitt tidigare inlägg framhöll jag att spärregeln vid mandatfördelningen till den enkammarriksdag som nu är beslutad skulle skydda mot partisplittring. Det är dock en väsentlig skillnad mellan att skapa ett skydd mot partisplittring i fråga om representationen i riksdagen och att ge alla grupper i samhället som vill komma fram med en åsikt möjlighet att tävla om representation i riksdagen. Det skulle enligt min mening utgöra en stor orättvisa, om grupper som kanske omsluter 160 000—170 000 människor under flera år skulle hållas utanför det stöd som samhället ger partisammanslutningar när det gäller att konkurrera om platser i riksdagen. Till herr Björkman vill jag bara säga att när riksdagen förra året tog det kommunala partistödet föreslog vi från vårt håll att en del av partistödet borde utformas som ett grundbidrag. Det finns en viss skillnad mellan kommunalt och statligt partistöd. Det kommunala partistödet kom med särskild tyngd till med tanke på den förändrade kommunala organisationen som kommer att medföra oerhört betydelsefulla kontaktuppgifter över partierna i det kommunala arbetet.

Herr talman! Sedan något år tillbaka åker representanter för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund runt på de börsnoterade företagens bolagsstämmor för att skaffa sig information bl.a. om det stöd som dessa företag ger till de borgerliga partierna. Möjlighet till detta finns genom att varje aktieägare, om han så har bara en enda aktie, äger rätt att vid bolagsstämman ställa frågor om företagets verksamhet och resultat. Jag anser det vara riktigt att denna möjlighet finns. Den borde i och för sig finnas också när det gäller de statliga företagen, men den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten har ju röstat ned förslaget om att alla riksdagsmän skulle få gå på de statliga företagens bolagsstämmor och ställa samma slags frågor som herr Ringholm och hans unga medhjälpare i SSU nu aktualiserar inom de privata företagen. Socialdemokraterna begränsade antalet riksdagsmän till 18, förmodligen i insynens och jämlikhetens namn. Som ung riksdagsman gör jag naturligtvis den reflexionen, att det kommer att bli de äldsta och snällaste riksdagsmännen som får gå på dessa bolagsstämmor och ställa frågor. Detta är värt att notera i en tid då kravet på insyn reses från allt fler grupper i vårt samhälle. Bland de frågor som nu diskuteras på bolagsstämmorna återfinns partifinansieringsfrågan. Man har från socialdemokratiskt håll sökt göra gällande att det skulle vara jättebelopp som de borgerliga partierna rör sig med i sin verksamhet. Jag kan på intet sätt tala för folkpartiet och centern, men när det gäller moderata samlingspartiet kan jag ge desto exaktare upplysningar. Sanningen är, herr talman, tvärtom den att det är det socialdemokratiska partict som i dag är en ekonomisk stormakt. Det förfogar över vida mer pengar än de borgerliga partierna. Inom Moderata ungdomsförbundet gjordes i januari en utredning, som lämnar mycket klart belägg för detta. De uppgifter som där kom fram bör inte få falla i glömska, och jag skall därför mycket kort ge kammaren en redogörelse. Det socialdemokratiska partiet disponerade i 1968 års valrörelse sammanlagt 39 miljoner kr., centralt, lokalt och regionalt. Enligt partistyrelsens egen offentliga verksamhetsberättelse var det centralt fråga om 22 miljoner. Detta är jättebelopp, det står klart för var och en, om man samtidigt noterar att moderata samlingspartiet vid samma val rörde sig med 14,9 miljoner kr. Den uppmärksamme läsaren av dagspressen kan då notera att 1968 för moderata samlingspartiet var ett ekonomiskt sett mycket gott år. Det har som bekant blivit något sämre sedan dess, och det innebär att i årets valrörelse väsentligt mindre belopp kommer att disponeras.

Jag har emellertid försökt göra ett överslag också av dessa kostnader. Det skall erkännas att detta är mycket svårt på grund av den bristfälliga redovisning som det socialdemokratiska partiet och fackförbunden lämnar, men en stickprovsundersökning, där jag har räknat med fyra fackförbund, ger vid handen att en mängd heltidsanställda funktionärer anställdes och betalades av fackförbunden. I flera fall står dessa människor t.o.m. namngivna i respektive fackförbunds verksamhetsberättelser, i andra fall nämns de inte alls. Vid en försiktig uppskattning av kostnaderna för dessa anställningar samt för trycksakskostnader m.m. kommer man till minst 15 miljoner kr. Det belopp som SAP disponerade i valrörelsen 1968 ligger alltså en bra bit över 50 miljoner kr. även med en försiktig beräkning. Siffran blir än mer imponerande om vi betänker att den borgerliga oppositionen består av tre olika partier som vart och ett har betydande grundkostnader för sin verksamhet, medan SAP naturligtvis kan disponera en större del av pengarna för direkt utåtriktad propaganda. Beträffande partifinansieringen råder alltså ingen jämlikhet. Från socialdemokratins sida finns uppenbarligen heller ingen önskan att få till stånd en saklig debatt kring dessa frågor. Vi har förgäves sökt förmå den socialdemokratiske partisekreteraren Sten Andersson att kommentera dessa siffror, och han har på ett tidigt stadium fått ta del av vår utredning. Moderata samlingspartiet har i år offentligen redovisat hela sitt senaste bokslut. Vi har uppmanat SAP att göra detsamma, men förgäves. Det parti som talar mest om insyn är det som är minst benäget att lämna sådan när det gäller det egna partiets affärer, och det är sannerligen betecknande. Det statliga partistödet är i sin nuvarande utformning djupt orättvist. Det gynnar det parti som redan är stort och har rikligt med pengar. Detta orättvisa system har riksdagen också fört över på det kommunala planet. Ett valnederlag i dag straffas ekonomiskt även där. Rimligen måste alla partier som är intresserade av rättvisa och jämlikhet försöka skapa ett annat system för partistödet. Jag har tillsammans med några partikamrater i en motion till årets riksdag förordat ett partistöd som fördelas så, att varje parti erhåller ett grundbelopp och därutöver ett rörligt tillägg i förhållande till antalet mandat i riks dagen. Det kan nämnas att den principen i och för sig redan är erkänd av statsmakterna genom att stödet till de politiska ungdomsförbunden liksom till andra ungdomsförbund består av dels ett grundbelopp som är lika för varje organisation, dels ett rörligt belopp. Principen tillämpas de facto alltså redan för de politiska ungdomsförbunden. Alla partier har lika många potentiella väljare att bearbeta och i princip lika stora grundkostnader för den centrala administrationen. Jag vill därför instämma i det yrkande om bifall till reservationen 2 som har framställts. Alla partier skulle tjäna på att man bemödade sig om att föra en saklig debatt om partiernas ekonomiska situation. På visst yngre socialdemokratiskt håll finns uppenbarligen inte den ambitionen. Man har försökt förvandla bolagsstämmorna till politiska debattfora och i massmedia slungat ut de mest groteska beskyllningar mot de borgerliga partierna i samband med deras finansiering. Jag vill slå fast att bolagsstämmor bör vara till för att diskutera företagens skötsel och framtid och inte utgöra politiska tummelplatser för kringflygande medlemmar av regeringspartiets ungdomsförbund. Det socialdemokratiska partiets ledning har uppenbarligen inte heller någon ambition att verkligen få till stånd en öppen debatt om dessa frågor, eftersom man hittills konsekvent har vägrat att diskutera de resultat som vi i vår utredning har kommit fram till. Det enda vi egentligen har fått höra har varit att siffrorna med all sannolikhet är mycket för höga. Må så vara! Men gör som moderata samlingspartiet: presentera ett offentligt bokslut! Vi kommer från moderata samlingspartiet — inte minst från ungdomshåll där — att under tiden fram till valet med mycket stor uppmärksamhet följa bl.a. fackförbundens anslag till SAP:s valfond liksom de andra former av val hjälp som fackföreningsrörelsen finner för gott att ställa till partiets förfogande. Många tecken tyder på att 1968 års siffror när det gäller stödet till det socialdemokratiska partiet i år vida kommer att överträffas. Men till den saken blir det säkert anledning att återkomma i ett annat sammanhang.

Herr talman! Jag skall inte kommentera herr Björcks resonemang; det får ankomma på någon representant för det parti, till vilket herr Björck riktade sina frågor. Jag vill bara för centerns del konstatera, att vi i detta avseende inte har anledning att göra en avbön från kammarens talarstol, eftersom vi inte tar emot några pengar vare sig från bolag eller genom avgifter från kollektivanslutna medlemmar. Jag vill till herr Johansson i Trollhättan säga, att man självfallet kan tvista om huruvida att det förslag som framförs i reservationen 2 innebär en ändring av grundreglerna. Jag vill ändå slå fast, att när nu spärren för partistödet höjts från 2 till 4 procent, så innebär det en avsevärd förändring.

Herr talman! Jag har suttit och funderat litet på vad herr Boo sade om att det kommunala partistödet var så angeläget med hänsyn till kommunsammanslagningarna. Jag skulle vilja fråga herr Boo, om han anser att det av bl.a. centerpartiet i reservationen 1 föreslagna systemet med bidrag enligt en stigande skala — 2, 2 ! 2 procent av rösterna — skall begränsas enbart till riksdagsvalet? Eller anser herr Boo att samma system skall införas även när det gäller val till landsting och primärkommuner? Herr Boo kanske har den uppfattningen att beslutet om det kommunala partistödet fattats så nyligen, att vi bör avvakta erfarenheterna av hur det verkar i praktiken?

Herr talman! På herr Björkmans direkta fråga vill jag svara, att vad som i dag diskuteras är frågan om reglerna för det statliga partistödet, och det är den saken vi tagit ställning till genom vår reservation. Jag vill därutöver erinra om att när riksdagen förra året fattade beslut om det kommunala partistödet, så hade vi på vårt håll förslag enligt de tankar som framförs i reservationen 2. Jag underströk tidigare särskilt nödvändigheten av information på det kommunala planet. Jag tror trots allt att detta var huvudmotivet både för den första motionen angående kommunalt partistöd och även för riksdagens ställningstagande i den frågan.

Herr talman! Jag förnekar inte att det i dag är det statliga partistödet vi diskuterar. Men det bör väl inte hindra mig från att ställa en stillsam och vänlig fråga till herr Boo, huruvida han anser att det av centerpartiet föreslagna systemet bör tillämpas också för de kommunala valen. Nu säger herr Boo att centerpartiet hade det i tankarna redan när beslutet om det kommunala partistödet fattades. Men det deklarerade ni inte då, såvitt jag kan minnas. Det var därför intressant att nu få veta det. Då får vi antagligen ett förslag från centerpartiet — sedan det beslutade systemet har prövats ett tag — om en stigande skala även för det kommunala partistödet.
Herr talman! Riksdagen har ju nyligen beslutat om principerna för det kommunala partistödet. Jag vill bara erinra om att vi från centerpartiet då föreslog ett grundbidrag plus ett tillägg per mandat. Detta system är således alldeles nytt, och man bör väl ett tag avvakta resultatet av tillämpningen.

Herr talman! Eftersom herr Björck i Nässjö tog upp ett resonemang om SSU:s agerande på bolagsstämmorna tycker jag det finns anledning att göra några klarlägganden. Men allra först vill jag anknyta till herr Björcks resonemang om den undersökning som Moderata ungdomsförbundet gjort om hur mycket pengar det socialdemokratiska partiet lagt ner på sitt valarbete. Från den utgångspunkten vill jag ställa en mycket konkret fråga till herr Björck: Hur mycket pengar fick moderata samlingspartiet valåret 1968 ifrån de privata storföretagen för att ni därigenom skulle ha ökade möjligheter att störta den socialdemokratiska regeringen? Herr talman! Herr Björck säger att bolagsstämmorna är till för att man skall diskutera företagens skötsel och att de inte bör vara några tummelplatser för ungdomspolitiker. Här kommer vi in på hela resonemanget om företagen och politiken som sådan. Vissa företag anser tydligen att de måste stödja den borgerliga inriktningen av politiken. Marcus Wallenberg yttrade i går på ASEA:s bolagsstämma, apropå en fråga av SSU:s förbundsordförande varför ASEA ger stöd till de borgerliga partierna, att företagen inte blandar in politik i de beslut de fattar utan endast tar hänsyn till verksamhetens bästa. Och detta var skälet till att företagen ville lämna ekonomiska bidrag till exempelvis moderata samlingspartiet. Jag förstår inte varför herr Björck behöver skämmas över att moderata samlingspartiet och folkpartiet får peng ar från de privata företagen. Jag skäms verkligen inte såsom socialdemokrat över att det finns ett intimt samband mellan Landsorganisationen och socialdemokraterna. Jag tycker inte att herr Björck borde skämmas för motsvarande samband mellan de borgerliga partierna och en hel del av de privata företagen.
Herr talman! Jag vill klart slå fast att varken jag eller mitt parti skäms ett ögonblick över att vi tar emot pengar från näringslivet, och det gör sannerligen inte näringslivet heller. Det enda jag är en smula bekymrad över är att vi skulle behöva få mycket mer för att i någon mån balansera den stora orättvisa i ekonomiskt avseende som i dag råder mellan oppositionen och regeringspartiet. Herr Gustavsson i Nässjö ställde en direkt fråga till mig: Hur mycket pengar fick moderata samlingspartiet valåret 1968? Den frågan har vi redan besvarat genom att publicera vårt bokslut i partiets officiella organ, tidningen Medborgaren. Där återges beloppet liksom alla andra inkomster vi har haft. Där anges även våra utgifter. Jag skall med nöje genom kungliga postverkets försorg vidarebefordra tidningen till herr Gustavsson. Vårt parti har alltid strävat efter ökad insyn och öppenhet och var exempelvis det första parti som hade offentliga partistämmor, medan andra partier dröjt betydligt längre med detta. Vi lämnar alltså en så öppen redovisning som någon kan begära. Bolagsstämmorna är naturligtvis till för företagens skull, bl.a. för dem som är anställda i företagen och för dem som utövar företagsledande funktioner. Det är klart att man kan ställa frågor där, och jag förmenar inte SSU att göra det. Jag tycker tvärtom, herr talman, att det är alldeles utomordentligt att representanter för detta ungdomsförbund besöker bolagsstämmor och lär sig litet om hur företagsamheten fungerar och konstaterar att aktiekurserna inte bara stiger utan ibland på grund av regeringens politik sjunker. Jag är övertygad om att de aktieköp som SSU gjorde för något år sedan inte har varit speciellt lönande, och jag skall gärna i annat sammanhang ta upp en diskussion med herr Gustavsson om hur mycket ni eventuellt har förlorat på dessa aktier. Herr talman! Jag hoppas att SSU köper mycket fler aktier. Det kan bli en garanti för att SSU i fortsättningen påverkar regeringspartiet att föra en annan ekonomisk politik.
Det är första gången jag hör en borgerlig politiker säga att man gärna skulle ta emot mycket mer pengar från det privata näringslivet. Men har det aldrig fallit Anders Björck in att fundera över varför de privata företagen ger pengar till de borgerliga partierna? Har det aldrig fallit Anders Björck in att fundera över hur det kommer sig att företagen lämnat mer pengar till moderata samlingspartiet än till folkpartiet? Varför tror Anders Björck att de privata företagen tycker det är mindre värt att satsa på folkpartiet än på högerpartiet? Beträffande kursutvecklingen på SSU:s aktier kan jag tala om att den hittills har varit positiv sedan vi köpte aktierna. Jag kan försäkra Anders Björck att vartenda öre vi får i avkastning på aktierna kommer att användas till socialistiska rörelser ute i världen som bl.a. har till uppgift att bekämpa åtskilliga privata företags politik mot dessa rörelser.

Det är förvånande att vi skall få höra sådana enkla generaliseringar som Anders Björck här gör sig skyldig till. Den politik som är bra för företaget är inte med nödvändighet också bra för nationen — man bör nog göra vissa distinktioner mellan de företagsekonomiska och de nationalekonomiska aspekterna. LO ger pengar till det socialdemokratiska partiet därför att LO anser att det partiet företräder löntagarnas intressen. Där ser vi den andra motsättningen som finns i företagen, nämligen mellan å ena sidan kapitalägarna och företagsledningen och å andra sidan de anställda. Om det inte funnes några motsättningar inom företagen, skulle det vara fullständigt meningslöst att över huvud taget föra några förhandlingar. Jag tycker att de generaliseringar som Anders Björck gör sig skyldig till är väl grova.
Herr talman! Bara några få ord! Jag är tacksam mot Anders Björck i Nässjö för att han har kommit hit till riksdagen och talat om något som vi inte fick klart för oss under 1950 och 1960-talen. Det fanns en utredning om partifinansiering som arbetade 1948— 1949 och som lade fram sitt betänkande 1950. De sakkunniga ville inte förorda någon offentlig redovisning av stödet till de olika partierna, eftersom det var svårt att skydda den personliga integriteten om en sådan redovisning skulle lämnas. Vi har sedan vid många tillfällen debatterat partiernas ekonomi och finansieringsformer här i riksdagen, men icke fått några klara besked från de borgerliga. Därför är jag tacksam för att herr Björck klart redovisat att det finns ett samband mellan näringslivet och finansvärlden och de borgerliga partierna — jag får väl i dag inskränka mig till att säga högern. Tidigare när frågan diskuterats har man — och även här i riksdagen — förnekat att bidrag förekommer från näringslivet. Jag är alltså tacksam för beskedet och för att det samtidigt har dragits upp denna klara gränslinje, vilket jag finner så uppfriskande i svenskt politiskt liv. Arbetarrörelsen består av vårt parti och fackföreningsrörelsen. Herr Boo talar om att han inte behöver göra någon avbön. En avbön vore det sista vi skulle göra därför att vi får pengar från fackföreningsrörelsen. Vi har nämligen i flera sammanhang talat om sambandet socialdemokratiska partiet—fackföreningsrörelsen. Jag hoppas alltså att när man i fortsättningen talar om arbetarrörelsen avses fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Och jag hoppas också att vi efter 1970 års val skall kunna konstatera att den svenska arbetarrörelsen haft ännu mera pengar och resurser till förfogande för att bedriva sin valrörelse. Till sist, herr Björck, hjärtligt tack för denna deklaration!
Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga att herr Haglund nog inte har uppfattat vad jag sade. Här är det inte fråga om något samband eller inte mellan näringslivet och vårt parti. Jag framhöll att företagen ger bidrag för att uppnå resultat som är till gagn för landet i dess helhet. Vårt parti har aldrig tagit emot bidrag som varit förknippade med några som helst villkor och kommer heller aldrig att göra det. Det bör understrykas i detta sammanhang. Men, herr talman, jag konstaterar att jag efter denna debatt fortfarande inte fått någon kommentar beträffande de drygt 50 miljoner kronor som SAP disponerade under valrörelsen 1968.

Herr talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i debatten igen, men när herr Johansson i Trollhättan replikerade herr Björck i Nässjö innebar det i själva verket också en replik till mig. Jag tycker faktiskt inte, herr Johansson, att det är en så grym orättvisa, om man skulle fördela en del av det statliga bidraget som ett grundbidrag, lika för de i riksdagen representerade partierna. Motiveringen är helt enkelt den, att grundkostnaderna för partierna är i stort sett desamma. Socialdemokraterna, herr Johansson, med sitt mycket stora, alltför stora, antal mandat i riksdagen blir i alla fall oerhört gynnat genom de ekonomiska bidragen jämfört med andra partier. Men om vi tar en fjärdedel av de 24 miljonerna, alltså 6 miljoner, och fördelar dem lika som grundbidrag har vi i alla fall försökt att skipa litet bättre rättvisa än för närvarande.

Herr talman! Det pågår ju för närvarande en revision av grundlagarna genom grundlagberedningen, som står för förslagen på utredningsplanet. Det måste självfallet föreligga starka skäl för att man skall kunna aktualisera en annan ordning och bryta ut vissa grundlagsfrågor ur det pågående revisionsarbetet. Några sådana starka skäl har inte presenterats vid framläggandet av förevarande proposition om lagrådet. Förslaget innebär att den skyldighet att höra lagrådet beträffande vissa lagförslag, vilken nu gäller, skall ersättas med en ordning där regeringen kan inhämta yttrande från lagrådet endast om den anser sig böra göra det. Propositionen anför två skäl för en övergång till detta fakultativa system. Det ena är att det enligt den parlamentariska principen bör ankomma på regeringen att avgöra vilka åtgärder som skall vidtagas för att förbereda och utforma förslag till riksdagen. Den nye justitieministern anser att det icke är förenligt med detta synsätt att ett organ som saknar parlamentarisk förankring skall ha rätt att yttra sig i lagstiftningsärenden. Den skyldighet att höra lagrådet som nu finns innebär dock inte att lagrådets yttranden måste följas. Regeringens handlingsfrihet är alltså även med nuvarande ordning helt obeskuren. Riksdagens granskning av förslagen från regeringen underlättas självfallet om denna har tillgång till lagrådets yttrande, och detta gäller naturligtvis i all synnerhet för de partier som inte är representerade i regeringen och inte har tillgång till regeringens utrednings apparat. Lagrådets granskning ger ju bättre garantier för att det blir konsekvens i lagstiftningsarbetet, och ur rättssäkerhetssynpunkt är denna granskning mycket värdefull. Remissinstanserna har varit starkt kritiska mot förslaget. Jag understryker än en gång att några vägande skäl för att bryta ut förslaget ur sitt sammanhang inte har anförts. Frågan om lagrådsgranskningen i hela dess vidd ingår i grundlagberedningens uppdrag att förbereda en ny författning. Inte heller det andra skäl som anförts för att nu framlägga en proposition kan tillmätas någon avgörande betydelse. Det gäller arbetsbelastningen, d.v.s. om granskningen i lagrådet alltför mycket skulle inkräkta på högsta domstolens och regeringsrättens dömande verksamhet. Någon utökning av antalet avdelningar synes emellertid inte nu vara aktuell. Även ur en annan synpunkt förefaller tidpunkten för förslagets framläggande vara illa vald. 1970 är det sista året för tvåkammarriksdagen. Tvåkammarsystemet har motiverats med att det utgjort en viss garanti mot förhastade beslut. Förslaget om att regeringen inte längre skall vara skyldig att höra lagrådet innebär ett borttagande av ytterligare en spärr mot mindre goda lagstiftningsprodukter, även om det nu aktuella förslaget bara gäller dessa produkters juridiska sida.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

Herr talman! Herr Larsson i Luttra har här redovisat det resonemang som reservanterna fört i konstitutionsutskottet, och jag skall därför försöka undvika att upprepa vad han sagt. När lagrådet en gång inrättades år 1909 fick det grundlagsstatus, vilket innebär att mycket stor vikt fästes vid den reform som då genomfördes. Under årens lopp har lagrådet också utfört ett mycket betydelsefullt arbete, bl.a. därför att man alltid vetat att dess granskning inneburit att det blivit kontinuitet i våra lagar och att nya lagförslag korresponderat med tidigare lagar. När man från regeringshåll och från utskottets majoritet nu menar att det kanske inte är parlamentariskt riktigt att regeringsförslag underställes annan prövning än den politiska prövning som sker i utskott och riksdag finner jag detta resonemang vara en fullständig gåta. Självfallet måste de lagar som berör hela vårt folk också bedömas utifrån andra synpunkter än rent politiska. Eftersom andra remissorgan gång efter annan får yttra sig i nästan alla förekommande frågor finner jag det självklart att ett remissorgan av den typ som lagrådet utgör också har sitt berättigande. Från regeringshåll och utskottets majoritet har man framhållit att det i alla fall inte är alla frågor som obligatoriskt skall underställas lagrådet. Jag beklagar att så inte är fallet. Det skulle vara riktigare att införa ett obligatorium så att alla frågor av lagkaraktär blir underställda lagrådet än att som nu föreslå en fakultativ ordning. Av dessa skäl har vi alltså reserverat oss i utskottet och som vår mening framhållit att detta remissorgan är av den betydelsen att det bör bibehållas. Det har också sagts att regeringen även i fortsättningen har möjlighet att underställa lagrådet frågor man anser vara av den vikt att de bör genomgå en rent juridisk prövning. Detta är naturligtvis tacknämligt för regeringen. Men för riksdagen — inte minst för den opposition som alltid kommer att finnas i en riksdag — är det minst lika viktigt att ledamöter som inte tillhör regeringspartiet har en känsla av att framlagda lagförslag genomgått en sådan procedur. Vi reservanter i utskottet har alltså kommit till den uppfattningen, att lagrådet som det nu fungerar inte på något sätt behöver reformeras på det forcerade sätt som föreslås. Med anförande av dessa synpunkter, herr talman, ber jag att få tillstyrka bifall till utskottsreservanternas förslag.

Herr talman! Beträffande den aktuella förändringen av regeringsformens 87 §§ som innebär att man vill införa fakultativ lagrådsgranskning är det värt att påminna om att detta är fråga om en grundlagsändring. Sådana brukar man förhandla sig fram till gemensamma lösningar om. Men så sker inte i det aktuella fallet. Meningarna har varit mycket delade, inte bara i remissinstanserna utan också i utskottet. Det var ju med lottens hjälp som regeringspartiet fick majoritet. Halva utskottet avstyrkte Kungl. Maj:ts proposition om en grundlagsändring. När vi i dag tar denna grundlagsändring, sker detta alltså på ett med hänsyn till ärendets vikt skäligen klent underlag. Detta är tydligen en ny giv från majoritetspartiets sida. Vi har fått ta del av de skäl som departementschefen anför för denna lagändring. Det är dels principiella, dels praktiska skäl. Departementschefen menar att det i enlighet med det parlamentariska systemet bör vara regeringens ensak att avgöra de åtgärder som skall vidtagas i samband med beredningen av nya lagförslag. Det låter sig naturligtvis sägas. Men med precis samma rätt kan man säga att det i enlighet med det parlamentariska systemet bör vara en mycket väsentlig angelägenhet för riksdagen att högsta juridiska sak kunskap granskar lagtexterna så att därigenom fås garantier för en fullvärdig lagstiftningsprodukt både från juridiskt formell synpunkt och från rättssäkerhetssynpunkt. Regeringen har ju inte heller därmed beskurit sin frihet på något sätt; den kan underlåta att ta hänsyn till lagrådets yttrande. Departementschefen anför att ett obligatorium dåligt rimmar med konsekvent parlamentarism, eftersom lagrådet saknar parlamentarisk förankring. Men detta är väl i sammanhanget just en fördel. Man får ju därmed en garanti för en opolitisk bedömning. I det obligatoriska remissförfarandet har vi alltid en rad remissinstanser utan parlamentarisk förankring. Men inte betraktas deras yttranden som mindre värdefulla fördenskull. Vad de praktiska skälen beträffar kan man naturligtvis från arbetsbelastningssynpunkt i lagrådsavdelningarna bedöma framtiden olika. Självfallet skall inte reformtakten i samhället hämmas av någon överbelastning.

Samma skulle enligt dessa justitieråd vara förhållandet efter 1968 under den tid som vi hade tre lagrådsavdelningar. Detta ger enligt min mening vid handen att man under s.k. normala förhållanden även skulle kunna uppfylla departementschefens önskan att få lagstiftningsförslag inom också andra väsentliga lagstiftningsområden än de obligatoriska granskade. En sådan ambition är på allt sätt lovvärd. Författningsutredningen föreslog också en utökning av det obligatoriska fältet, och det var inga remissinstanser som hade några invändningar att göra. De 19 justitieråden betonade att den obligatoriska granskningen är avsedd som »en garanti för att rättssäkerhetsintresset samt kravet på enhetlighet, konsekvens och klarhet i rättssystemet iakttas vid lagstiftning på de i allmänhet centrala samhällsområden som dessa bestämmelser rör». Det är väl ändå uppenbart att en utbyggnad av departementets kansli inte i någon del kan ersätta lagrådet. Kanslijurister är — såsom konstitutionsutskottet uttryckte det redan 1927 — justitieministerns omedelbara underlydande, och enligt sakens natur måste de känna sig förpliktigade att ge form åt hans lagstiftningstankar. »Den självständiga och oberoende laggranskningen skulle därmed försvinna>, skrev konstitutionsutskottet den gången. Läget i departementet torde väl just nu präglas av en mycket hög arbetsbelastning. Vi vet att grundlagberedningen kommer att ta ställning till frågan om lagrådsinstitutionen. Därför kan det — vilket redan är sagt — inte finnas någon anledning att nu bryta ut denna fråga ur dess sammanhang. I grundlagberedningen har man ju hittills kunnat bli överens om vissa »paket». Får lagrådets verksamhet behandlas i detta forum, kommer den säkerligen inte att bli en alltför kontroversiell fråga.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

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan var överraskad över den hållning som oppositionspartierna intagit. Men vi kan väl säga att vi blev överraskade av att regeringen lade fram denna proposition i det läge som grundlagsfrågorna nu befinner sig i. Vad beträffar grundlagberedningens yttrande över detta förslag kan väl ingen människa påstå att det är så särskilt klart. Grundlagberedningen säger att i och för sig skulle man naturligtvis kunna bibehålla lagrådsgranskningen men att det finns skäl som talar för att man under en övergångstid kan acceptera vad som föreslås i propositionen. Det är ju det frågan gäller! Finns det så starka skäl för att under en övergångstid tillämpa ett annat system, att man inte borde avvakta den ordinarie behandlingen i grundlagberedningen? Det är självklart att herr Johansson i Trollhättan, som representerar regeringspartiet, är mindre ängslig för vad detta medför än vi som inte tillhör regeringspartiet. Oppositionen har ju i allmän het ganska kort tid på sig för att granska de propositioner som föreläggs riksdagen, och för oss är självfallet lagrådsgranskningen en tillgång. Herr Johansson i Trollhättan anförde vidare, att enligt grundlagens bud inte alla lagförslag granskas. Men fördenskull behöver man väl inte gå till den motsatta ytterligheten och säga att regeringen, om den så finner för gott, inte behöver låta granska något förslag. Huvudskälet för vårt ställningstagande är att det inte funnits tillräckliga skäl för att bryta ut detta ärende ur det större sammanhanget: en förnyelse av grundlagarna.

Herr talman! När jag talade om att förhandla sig till en samförståndslösning gällde det utskottet. Jag vidhåller att det är mycket unikt att lotten får avgöra en grundlagsändring. Det har väl inte förekommit tidigare. Grundlagen är ju ändå en så seriös lag att den skall vara byggd på en stabilare grund. Herr Johansson i Troilhättan sade att ni var överens i grundlagberedningen. Men har man verkligen bundit sig för ett fakultativt system? Var det inte i stället så, att man där var ense om att något behövde göras åt detta granskningsinstitut? Ärendet är väl ändå inte slutbehandlat i grundlagberedningen. Herr Johansson i Trollhättan tog också upp rättssäkerheten. Men nog främjas den bäst om också ett opolitiskt sakkunnigt organ får träda in och granska lagtexten. Det måste väl ändå vara en extra tillgång i proceduren. Det sades också att det finns andra lagstiftningsområden utöver det obligatoriska fältet som behöver granskas av lagrådet. Ja visst, det är sant. Vi menar att det också finns utrymme för det, och på den punkten hänvisar vi till de 19 justitierådens uttalande. Författningsutredningen föreslog ju att man skulle vidga det obligatoriska området, och det är ju också en väg att gå. Det brister inte i den juridiska stringensen i departementskansliet — det vill jag ingalunda påstå. Men jag föreställer mig att man där kan vara överhopad med arbete. Det är därför lagrådet kan bli en god avlastning. För övrigt tycker jag inte att dagens ledamöter i konstitutionsutskottet har anledning att gå ifrån vad konstitutionsutskottet uttalade 1927. Det var ju ett rätt allvarligt principiellt uttalande man då gjorde.

Jo, herr Johansson i Trollhättan, jag tror visst att ni får övervikt också den här gången för ert förslag, men det hade varit avsevärt bättre med enighet, och det brukar man eftersträva vid grundlagsändringar. Om man har ett obligatorium, är det betryggande för riksdagen att veta att vissa lagförslag passerar lagrådet. En inte helt oväsentlig synpunkt är också att arbetet i departementet nog blir mer välgjort om man vet att resultatet skall passera vår högsta juridiska instans — det måste bidra till att man verkligen anstränger sig efter förmåga.

Herr talman! Vid behandlingen tidigare i dag av utlåtanden från konstitutionsutskottet har jag inte besvärat kammaren med några längre inlägg, men den här gången kan jag inte lova att fatta mig lika kort, framför allt därför att grundlagberedningens remissyttrande har åberopats så många gånger i debatten. Det förefaller av den här debatten som om frågan gällde, om vi skall ha lagrådsgranskning eller inte, men så är det inte — frågan gäller om vi skall ha obligatorisk eller fakultativ lagrådsgranskning. Åtminstone i internationella sammanhang kan man avge röstförklaringar efter en omröstning, och då tar man ofta tillbaka det mesta av vad man har röstat för, men den möjligheten har vi inte här i riksdagen, och därför vill jag avge en röstförklaring innan omröstningen om detta utlåtande äger rum, eftersom jag deltog i grundlagberedningens behandling av frågan om lagrådets granskning. I propositionen sägs i fråga om remissyttrandena, att grundlagberedningen har godtagit det förslag som framlades i den departementspromemoria som ligger till grund för propositionen. Nå, alldeles så onyanserat var inte grundlagberedningens <remissytirande — den saken skall jag återkomma till. Större delen av grundlagberedningens remissyttrande har återgivits i propositionen, men det har spjälkats upp under olika principiella avsnitt, och därför får man inte en sammanhängande bild av bakgrunden och skälen till att grundlagberedningen som helhet har accepterat förslaget i departementspromemorian. Vi torde väl alla vara ense om värdet av lagrådets granskning. Herr Johansson i Trollhättan har citerat en del av vad riksdagen sade 1949. Jag skall återge ett annat avsnitt av vad konstitutionsutskottet och riksdagen sade 1949, nämligen att lagrådet »genom sin verksamhet otvivelaktigt bidragit till att de remitterade lagförslagen fått en ur juridisk synpunkt tillfredsställande utformning och därmed till att i allmänhet vidmakthålla det inre sammanhanget i lagstiftningen». Detta var riksdagen alltså enig om 1949, och det uttalandet ansluter jag mig till även om jag inte var ledamot av riksdagen då. Det kanske behöver sägas något om förhistorien i denna fråga. Jag vill nämna — och jag ber om överseende, herr talman, om jag måste upprepa en del av vad herr Johansson i Trollhättan har sagt, men det blir nödvändigt för att det skall bli något sammanhang i mitt eget anförande — att den obligatoriska lagrådsgranskningen inte omfattar alla lagförslag. Utanför det obligatoriska om rådet faller många synnerligen viktiga och centrala lagar: grundlagar, kommunallag, vallag, sekretesslag och skattelagar. För egen del har jag funnit det vara en stor brist att det inte finns ett skattelagråd, och jag har tidigare motionerat om detta. Det förslaget har inte bifallits av riksdagen även om det allmänt har erkänts att det vore bra om även skattelagarna granskades för att åstadkomma större överskådlighet, konsekvens och enkelhet, som det heter i propositionen. Den obligatoriska lagrådsgranskningen omfattar allmän civiloch kriminallag, kriminallag för krigsmakten samt kyrkolag. Enligt särskilda bestämmelser i regeringsformen skall den också tilllämpas bl.a. i fråga om lagrådet självt, om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst, om tillsättning av prästerlig tjänst, om svenskt medborgarskap, om statstjänstemännens rättsställning och om monopol. Kungl. Maj:t kan emellertid begära lagrådets granskning av vilket författningsförslag som helst, men det hör till undantagen att lagrådets yttrande begärs över lagförslag inom det fakultativa området. Detta beror sannolikt på att lagrådet har varit överbelastat med arbete. Gränsdragningen kring det obligatoriska området är oklar och detta beror delvis på att uttrycket »allmän civiloch kriminallag» är svårtolkat. Det torde ursprungligen ha betytt allmänna lagen, d.v.s. 1734 års lag. Från tillkomsten 1909 arbetade lagrådet på endast en avdelning. Genom beslut vid 1964 och 1965 års riksdagar om grundlagsändringar öppnades möjlighet att arbeta på avdelningar, och 1965 tillkom en andra avdelning.

Framför allt underströks de menliga verkningarna för högsta domstolen och regeringsrätten genom att alltför många justitieråd och regeringsråd sysselsattes med laggranskning i stället för med sin egentliga uppgift som var att utöva dömande verksamhet. Första lagutskottet förutsatte i sitt utlåtande 1968 att det endast var fråga om en provisorisk lösning samt att förslag till en lösning som kunde bli bestående skulle läggas fram så snart som möjligt. Det stod även i första lagutskottets utlåtande att man måste försöka bemästra dessa uppgifter »utan att i den utsträckning som nu måste ske ta de högsta rättskipande instansernas ledamöter i anspråk». Detta enhälliga utlåtande från första lagutskottet bifölls av riksdagen utan reservationer. Så var alltså läget när frågan togs upp i grundlagberedningen, om jag inte minns fel vid grundlagberedningens sammanträde i Visby i augusti 1968. En mera bestående lösning på detta problem skulle sökas. Inom grundlagberedningen enades vi om att departementet skulle utarbeta en promemoria. Men vi hade diskussion även om huruvida denna skulle utarbetas inom justitiedepartementet — som kunde betraktas som part i målet — eller om den skulle utarbetas av experter utanför departementet. Vi enades alltså om att när det förhöll sig så, att erfarenheterna och kunskaperna beträffande laggranskningen var störst inom justitiedepartementet, så borde departementet utarbeta promemorian. Man var också enig om att promemorian skulle sändas på remiss till ett begränsat antal instanser. Så skedde, och grundlagberedningen tog del av alla remissvaren, innan den avgav sitt eget yttrande. Vad sade då remissinstanserna? Det kan finnas skäl att återge något ur dessa remissvar för att få en bakgrund till grundlagberedningens eget ståndpunktstiagande, därför att det här i debatten har citerats så många kritiska invändningar mot detta förslag. Riksåklagaren exempelvis ansåg visserligen att en fakultativ lagrådsgranskning var mindre tilltalande från principiell synpunkt. Han tillade emellertid: »Det torde kunna förutsättas att urvalet görs på sådant sätt att lagrådets särskilda erfarenheter och insikter bäst kommer till sin rätt.

Riksåklagaren hade för sin del intet att erinra mot de föreslagna ändringarna. Även regeringsrätten ansåg nuvarande förhållanden otillfredsställande just beträffande skattelagstiftningen. Justitiekanslern tillstyrkte förslaget. Han ansåg att organisatoriska förändringar inte innebar någon tillfredsställande lösning och att anmärkningar kan riktas mot avgränsningen av det obligatoriska området. Denna synpunkt går igen i ganska många remissyttranden. Lagberedningen — det gäller alltså nu inte grundlagberedningen — ansåg att man tills vidare skulle behålla den obligatoriska granskningen »i avvaktan på att frågan om formerna för den framtida laggranskningen närmare övervägs på längre sikt». Denna mening överensstämmer med reservanternas uppfattning.

En svaghet i den nuvarande ordningen är att granskning är nödvändig även i fråga om ändringar, som har mindre betydelse eller från lagtekniska synpunkter inte erbjuder några svårigheter, framhöll regeringsrätten. Slutligen kan det vara värt att citera vad fyra ledamöter av högsta domstolen framhöll. Ett av dessa fyra justitieråd är tidigare ordföranden i första lagutskottet fru Gärde Widemar. Man bör inte alldeles bortse från vad dessa fyra justitieråd har sagt även om man väger det mot vad de 19 har sagt. De senares kvalifikationer vill jag inte alls ifrågasätta.

Nuvarande ordning skulle alltså bestå tills vidare. Men de antydde inte heller någon lösning hur vi skulle kunna komma ifrån de nuvarande problemen beträffande lagrådsgranskningen. Det har knappast någon annan remissinstans heller gjort. Alla dessa remissyttranden, positiva, kritiska och avstyrkande, utgjorde underlaget för grundlagberedningens remissyttrande. Vi hade uttalandet av 1968 års riksdag om provisoriet. Om inget förslag till vilande grundlagsändring lades fram i år skulle ingen ändring i granskningen kunna ske förrän år 1974. Det är visserligen sant, herr talman, åtminstone näst intill, att ingenting är så evigt i detta livet som av riksdagen beslutade provisorier. Men riksdagens mening år 1968 var säkerligen inte att provisoriet beträffande den tredje lagrådsavdelningen skulle permanentas. När grundlagberedningen slutjusterade sitt yttrande i november 1969 hade den tredje lagrådsavdelningen dragits in, men det utgjorde i och för sig ingen garanti för att det inte kunde visa sig nödvändigt att senare inrätta den på nytt. Just nu är arbetsbelastningen på lagrådet inte särskilt stor, men det finns ingen garanti för att inte arbetsbelastningen på lagrådet blir lika stor som tidigare då man hade tre avdelningar. Man skulle naturligtvis kunna säga att det finns ett alternativ: lagstifta litet mindre. Men det var knappast grundlagberedningens uppgift att ta ställning till om vi skall lagstifta mindre och därmed befria lagrådet från arbetsbelastningen. Om vi bara sköt saken på framtiden skulle det alltså inte stämma med riksdagens intentioner. Grundlagberedningen sade i sitt remissyttrande att om granskningen enligt nuvarande regler skulle kunna klaras av två avdelningar under de närmaste åren, så skulle man kunna hävda att beredningens slutliga förslag till ny RF borde avvaktas. Beredningen anser sig emellertid inte kunna göra någon prognos för hur lagrådets arbetsbörda kommer att utveckla sig med nuvarande regler. Mot denna bakgrund säger sig grundlagberedningen inte vilja — här är det en nyans skillnad — »motsätta sig att förslaget nu tas upp till prövning». Det är något mer nyanserat än i propositionen där det heter att grundlagberedningen hade godtagit förslaget. Det är klart att man kan tvista om nyansskillnaden mellan att godta och att inte motsätta sig ett förslag, men jag tycker att det är en nyans. Vi vägde skälen för och emot mycket noga. För egen del kunde jag inte anvisa någon alternativ lösning för att åstadkomma en bättre ordning. Jag tror att folkpartiets ledamot av grundlagberedningen, herr Birger Lundström, som sitter här och lyssnar på debatten inte heller kunde anvisa någon annan lösning och inte heller centerpartiets representant, herr Wahlund, som anslöt sig till remissyttrandet. Jag vill säga att både herr Lundström och jag övervägde om vi skulle reservera oss, och jag frågade grundlagberedningen om jag som s.k. expert i beredningen hade rätt att reservera mig när jag ryckte in som suppleant för den ordinarie ledamoten. Det hade jag. Herr Lundström och jag var tveksamma om vi skulle acceptera remissyttrandet eller om vi skulle reservera oss. Efter vissa justeringar i remissyttrandet anslöt vi oss alltså till grundlagberedningens yttrande, och jag tycker herr talman — det kan jag säga även till reservanterna — att vi inte befann oss i alltför dåligt sällskap. Det finns ytterligare en viktig mening i grundlagberedningens yttrande som bör framhållas.

Innebörden av detta uttalande om den provisoriska lösningen var att grundlagberedningen dock måste ta upp denna fråga senare för att komma till ett resultat. Grundlagberedningen sade uttryckligen ifrån att >någon tids tillämpning av ett fakultativt granskningssystem kan ge erfarenheter av värde för beredningens slutliga ställningstagande till hur laggranskningen bör anordnas enligt en ny RF>. Vi betraktade det som något av ett försök med fakultativ granskning men detta framgår inte av propositionen. Denna skulle kunna tolkas som om det var fråga om en definitiv lösning och att grundlagberedningen inte behövde ägna mera tankemöda åt saken utan nu var skild från målet. Det överensstämmer inte med grundlagberedningens uppfattning, om jag har tolkat den rätt. I konstitutionsutskottets utlåtande heter det emellertid: »Det är givetvis angeläget, att underlaget för laggranskningsfrågans lösning i den nya författningen blir det bästa möjliga. Som grundlagberedningen själv antytt, måste tillämpningen av ett fakultativt system kunna ge erfarenheter av värde i detta hänseende, som inte kan erhållas på annat sätt.» Konstitutionsutskottets utlåtande är i detta avseende relevant, och jag kommer därför att rösta för utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte polemisera mot min partikamrat Folke Björkman; jag bör ju uppskatta att han söker sina argument för den fakultativa granskningen i Skåne. Han refererar till hovrätten över Skåne och Blekinge. Det känns förvisso som en vårlig vädjan. Inte heller skall jag ta fasta på hans bollande med de fyra justitieråd som har uttalat sig för en fakultativ granskning. Själv refererade jag till inte mind re än 19 justitieråd, men jag tycker som sagt inte att man skall bolla med så tunga auktoriteter. Däremot vill jag något litet replikera min vän herr Johansson i Trollhättan. Jag påstår inte i detta sammanhang att den ena lagtexten blir bättre än den andra, men naturligtvis finns det bland våra lagar exempel på både bättre och sämre lagtexter. En förestående granskning har emellertid en positiv psykologisk effekt på allt arbete, inte bara lagstiftningsarbete; det borde inte vara en gammal skolman som herr Johansson i Trollhättan främmande.
Herr talman! Ja, herr Björkman, även jag har tolkat grundlagberedningens yttrande i denna fråga som mycket halvhjärtat. Det som varit avgörande har varit — och det framgick också av herr Björkmans redogörelse — att man bedömde risken vara stor att ånyo behöva inrätta tre avdelningar. Det var avgörande för ställningstagandet. Men på vår sida har vi inte ansett det vara ett tillräckligt starkt skäl för att behandla frågan med förtur, innan grundlagberedningen handlagt ärendet inom ramen av sitt uppdrag.
Herr talman! Jag vill säga till min vän herr Werner att det var ingen vädjan när jag åberopade remissyttrandet från hovrätten över Skåne och Blekinge. Jag tyckte det var ett bra remissyttrande. Man skall rösta efter sin övertygelse och enligt de ståndpunkter man intagit. Och jag har intagit denna ståndpunkt i grundlagberedningen. Som herr Werner vet har det tidigare förekommit s.k. personliga ställningstaganden i författningsfrågor; jag har själv gjort ett sådant ställningstagande i detta fall. Sedan sade herr Larsson i Luttra att grundlagberedningens yttrande var halvhjärtat. Nej, det tycker jag inte. Jag har återgivit ganska mycket av vad grundlagberedningen sagt i sitt remissyttrande. Det var inte så att vi intog den ståndpunkt vi gjorde på grund av risken för att den tredje lagrådsavdelningen skulle inrättas igen. Vi följde helt enkelt riksdagens uttalande 1968 om att detta provisorium inte fick bli bestående, det fick inte permanentas. Det var det som gjorde att vi ansåg att någonting måste göras nu; vi ansåg att man inte skulle vänta till 1974.

Herr talman! Varje år dödas genom trafikolyckor 1200 personer, 6 000 blir svårt skadade och 15 000—16 000 lätt skadade. Dessa trafikolyckor medför många mänskliga tragedier. Familjer splittras och unga människor kan inte fullfölja sina planer. De innebär också mycket stora kostnader för samhället och för de enskilda, liksom påfrestningar på vår sjukvård, handikappvård o.s.v. genom att människor kanske i åratal måste få vård och behandling. Det är därför självklart att vi måste satsa starkt på att motverka trafikolyckor och öka trafiksäkerheten. Då det gäller de allmänna målen är vi nog alla överens, vilket vi dock inte blivit beträffande tillskjutande av de reella resurserna. Inom folkpartiet och centerpartiet har vi varit beredda att satsa närmare 2 miljoner kronor mera för inköp, underhåll och drift av ytterligare två helikoptrar. Utskottets majoritet har sagt nej. Det kan ju alltid sägas att det inom ramen för givna resurser har gjorts en annan prioritering: helikoptrarna får vänta. Men ändå tycks det mig — inte minst mot bakgrund av de siffror jag tidigare nämnt — vara fel att inte satsa ytterligare närmare 2 miljoner kronor för att därigenom få möjlighet att spara människoliv och pengar. Jag vill citera ett par meningar ur rikspolisstyrelsens petita där styrelsen angående helikopterverksamheten säger: »Helikopterns mångsidighet «och lämplighet som hjälpmedel i polisarbetet har under budgetåret 1968/69 ytterligare dokumenterats. Förbättrade arbetsrutiner har medfört att goda arbetsresultat uppnåtts snabbt med begränsade personalinsatser på marken.

De nuvaran de resurserna medger emellertid inte att helikopter insättes i alla önskvärda fall och inte heller i mer regelbunden övervakningsverksamhet. Det är därför angeläget att polisverket tillförs ytterligare 2 helikoptrar. Detta skulle ge polisen sammanlagt 8 egna helikoptrar, vilket antal styrelsen bedömer för överskådlig tid motsvara det totala behovet. Styrelsen bör emellertid även i fortsättningen dessutom få disponera medel för förhyrning av helikoptrar. Främst är detta nödvändigt under perioder då de egna resurserna är otillräckliga, exempelvis under högtrafiktid.»> Så långt rikspolisstyrelsen. Varken regeringen eller utskottet brukar i allo dela ämbetsverkens bedömningar. Det brukar bli nödvändigt att göra begränsningar. Det finns emellertid punkter där ämbetsverkens argumentering är så stark att ingen begränsning bör göras av deras önskemål. Det här citerade avsnittet utgör en sådan punkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 5 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! I motion II: 757 som behandlas under punkt 5 i utskottets utlåtande har herr Glimnér och jag hemställt att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning och förslag till utbyggnad av sjöpolisverksamheten i våra kustoch sjöområden. : Det finns flera orsaker till denna framställning, bland annat det förhållandet att långa sträckor utmed våra kuster helt saknar bevakning av sjöpolis. Det gäller exempelvis för sträckan Nyköping—Karlskrona. Där finns t.ex. Bråviken och Arkösunds, S:t Annas och Gryts skärgårdar med stor fritidsbebyggelse och där finns vidare Kalmarsund och hela Ölandsregionen som sommartid översvämmas av semestrande svenskar och utlänningar. Behovet av övervakning måste vara ganska stort under den delen av året, när man vet, att sjöpolisens uppgifter i första hand är att övervaka ordning och säkerhet till sjöss och utmed stränder och kajer samt på öar och holmar, vid offentliga tillställningar och vid spaning efter brottslingar och rymlingar, som också i viss utsträckning söker sig till våra kustområden sommartid. Vidare omfattar verksamheten spaning efter försvunna personer, övervakning av efterlevnaden av föreskrifter beträffande naturvård, jakt och fiske samt inte minst sjötrafikövervakning. Även andra uppgifter åvilar sjöpolisen, t.ex. sjöräddning samt ingripanden och utredningar i anledning av oljeutsläpp och även gränsoch skyddsområdesövervakning. Fritidsbåtarnas ökning medför ganska stora problem, enär vissa förare av sådana båtar uppträder båda vårdslöst och störande, vilket inte minst av den bofasta befolkningen betraktas som en plåga. Vi har ju en sjötrafiklagstiftning men tyvärr alltför liten möjlighet att följa upp den, i första hand på grund av att båtar saknas. Visst är även personaltillgången begränsad, men med hänsyn till att så många människor i våra tätorter flyttar ut i kustoch skärgårdsområdena sommartid, kan en överflyttning av personal då ske, men en förutsättning är givetvis att båt finns tillgänglig. Vi har i motionen också påvisat den minskade hjälpen från lotsorganisationen sedan den rationaliserats med indragning av de mindre lotsplatserna i skärgården och centralisering till ett färre antal större lotsplatser. Problemet är så stort på sina håll, att bl.a. kommunalfullmäktige i Stegeborgs kommun i östgötaskärgården vänt sig till länsstyrelsen med begäran om insatser från samhällets sida i form av polispersonal och patrullbåt. De på talar bl.a. nedskräpningen och faran för den vackra skärgårdens bestånd. Herr talman! Mot ett enigt utskott, som avstyrkt vår motion skall jag inte framställa något yrkande, men jag vill med detta ytterligare poängtera behovet av övervakning utmed våra kustoch skärgårdsområden och hoppas, att rikspolisstyrelsen i sina äskanden för nästa budgetår överväger en utvidgning av sjöpolisverksamheten och att östgötaskärgården därvid inte = blir bortglömd.

Herr talman! Vi står nu inför den sedvanliga ronden om polisverksamheten. Vi har traditionsenligt uttalat oss om att vi härvidlag har samma intresse av att polisen får de resurser som den bör förfoga över. Vi kan dock sällan komma överens om hur mycket vi kan avdela för just det år vi har framför oss. Inför detta år liksom inför tidigare år kan vi notera att sedan polisen förstatligats har dess verksamhet tillförts mycket större resurser i alla avseenden än den tidigare fick genom sin gamla huvudman. Vi kan notera att de beslut riksdagen fattat varit av en annan innebörd än de som fattats av de gamla huvudmännen. Jag skall inte ge mig in på att i siffror beskriva utvecklingen, men just det som berörts under detta anslag och som kan rubriceras som teknisk utrustning har varit särskilt väl tillgodosett jämfört med vad som tidigare varit fallet. Det innebär inte att vi tycker att det är bra som det är och att situationen inte kan förbättras ytterligare. För varje år har regeringen föreslagit och riksdagen också beviljat ytterligare förstärkningar på den tekniska sidan. I den flora av önskemål som rikspolisstyrelsen serverar går det alltid att hitta någonting som Kungl. Maj:t med hänsyn till budgetläget inte funnit för gott att föreslå. Där finns ju olika små konfektbitar, och i år har man funnit två helikoptrar som man tycker att riksdagen skall tilldela polisen. Jag tror inte att det vore särdeles klokt av oss att på detta sätt ge oss in på en prioritering utöver den som myndigheterna gör. Vi kan då råka i samma situation som reservanterna, nämligen den att vi avviker från den prioritering som rikspolisstyrelsen själv har gjort beträffande helikoptrarna. Den sätter inte båda två i första prioritetsrummet, utan en av dem står i ett senare led. Beträffande båtarna kommer herr Polstam in på en öm punkt för mig och övriga ledamöter i statsutskottets tredje avdelning. Det var nämligen på den avdelningens initiativ som de första båtarna sjösattes. Det kan alltså sägas att det var på grund av ett riksdagens ställningstagande som de kom fram snabbare än de väl annars hade gjort. I denna fråga, herr talman, skulle man kunna utveckla många synpunkter. De avvägningar som vi har fått göra i statsutskottet, och som är baserade på de avvägningar som Kungl. Maj:t har gjort, tror vi emellertid är särdeles kloka.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

Herr talman! Det är riktigt att polisen under senare år har tillförts ökade resurser, men vi bör också ha i minnet att dess arbetsuppgifter har ökat väsentligt. Brottsligheten har stigit och trafiken har vuxit. Det är i synnerhet på denna senare punkt ökningen har varit mycket stark och behovet av ytterligare resurser därför är stort. Det har gjorts förstärkningar på den tekniska sidan också för kommande budgetår, men inte just i detta avseende. Jag tror att herr Bergman har fel, om han betraktar de föreslagna helikoptrarna som små konfektbitar. De skulle innebära en betydligt förbättrad effektivitet i polisens arbete i samband med trafikövervakningen. Man kan alltid diskutera avvägningen inom den givna ramen. Utskottets ställningstagande innebär att man sparar tusenlappar men förlorar miljoner — även om det rör sig om åtskilliga tusenlappar, eller närmare 2 miljoner kronor. Genom en insats av ytterligare helikoptrar kan trafiksäkerheten förbättras. Vi kan spara människoliv, vi kan spara pengar.
Herr talman! Men, herr Mundebo, den ökade trafikintensiteten har ju följts upp av ökade resurser för polisen. Sedan denna förstatligades har den fått helikoptrar, den har också fått polisbåtar för att följa trafiken till sjöss. Resurserna har alltså förstärkts i takt med behoven. När jag talade om konfektbitar var det inte polisens utan herr Mundebos njutningar jag tänkte på.

Herr talman! Då vi under senare år har behandlat frågan om anslag till den lokala polisorganisationen har vi haft delade meningar om hur många nya Ppolistjänster som bör inrättas. Inom oppesitionspartierna har vi ansett att skillnaden mellan de ansvariga myndigheternas bedömningar och departementschefens förslag har varit omotiverat stor. Vi har därför yrkat på ytterligare tjänster. Så är fallet också detta år.

Departementschefen föreslår totalt 4490, varav omkring 300 polistjänster. Det betyder att utbyggnadstakten nästa år blir lägre än innevarande år. Det finns ingen grund härför. Visserligen har antalet brottsbalksbrott minskat något, men samtidigt har det skett en förskjutning mot grövre brott. Trafikintensiteten ökar, och nu liksom under tidigare år gäller att en vänsentlig del av förstärkningen behövs för att kompensera arbetstidsförkortningen och för att reducera den betydande övertidstjänstgöringen. Inom folkpartiet och centerpartiet har vi stannat för en mer begränsad höjning — ytterligare 55 å 60 tjänster huvudsakligen för trafikövervakning. Det skulle i och för sig finnas goda skäl för en ytterligare ökning, men med hänsyn till budgetläget har vi stannat vid denna nivå. Vi har koncentrerat förstärkningen till trafikövervakningen, ty vi anser att denna är ett viktigt medel för att minska olycksfallsfrekvensen. För varje år ökar trafiken på våra vägar, och detta ställer krav på trafikövervakning. Regeringens förslag medger emellertid endast en begränsad ökning på denna sektor — bara med 30 tjänster. Vårt förslag om ytterligare 55 å 60 tjänster skulle — i synnerhet med en kombination av en förstärkning av helikopterorganisationen — betyda mycket för säkerheten på våra vägar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3 a av herr Axel Andersson m.fl.